Fru talman! Senast i går fick vi höra från EU:s energikommissionär Sefcovic att den nordiska regionen är ett föredöme på den europeiska energimarknaden. Fortfarande står vi dock inför flera utmaningar. Vi behöver samarbeta ännu mer, vi behöver harmonisera våra regelverk och vi behöver ta bort regelkrångel för att den nordiska elmarknaden ska fungera till och med mer optimalt än den gör i dag. Därför yrkar vi bifall till propositionen och avslag på reservationen.